Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 1. Det jag vill tala om i dag är barnförsäkringar. Föräldrar rekommenderas från de flesta håll att teckna barnförsäkringar. Orsaken till detta är att samhällets skydd helt enkelt är för dåligt om det händer barnet något. Det finns ett visst skydd för barn som går i förskolan och skolan, men det gäller bara vid olyckor. Det gäller alltså inte vid sjukdomar, och de allra flesta barn som får funktionsnedsättningar får det av sjukdomar och inte av olycksfall. Dessutom är det så att även när det gäller olycksfall brister skyddet när det gäller olycksfall som leder till funktionsnedsättning. Det finns också allmän försäkring som utgår till barn som blir invalidiserade och inte kan arbeta. Det handlar om knappt 100 000 kronor per år till de drabbade barnen - före skatt. Då förstår man hur lite pengar det blir kvar att leva på. De här barnen riskerar inte bara att vara fattiga under sin ungdoms och vuxentid utan även när de blir pensionärer eftersom de inte får några pensionspoäng i det här systemet. Det finns också möjlighet för föräldrar som måste gå ned i arbetstid eller sluta arbeta helt för att ta hand om sina sjuka, invalidiserade barn att få en ersättning. Men det är 100 000 kronor per år som man maximalt kan få som förälder, också det före skatt. Det är alltså väldigt lite pengar att leva på, både för de drabbade barnen och för föräldrarna. Det är därför föräldrar uppmanas att teckna barnförsäkring. I dag är 70 procent av alla barn försäkrade med sådana här individuella barnförsäkringar. Det är inte alla som ansöker om barnförsäkring, även om det är väldigt många. Men 25 procent av dem som ansöker får antingen nekat från försäkringsbolagen eller med invändningar nekat. Invändning innebär att det är kraftiga inskränkningar i skyddet, vad barnet blir försäkrat mot, och att det även kan vara betydligt högre premier att betala. Det allra största problemet gäller de barn som nekas helt och hållet, alltså 7 procent av alla ansökningar. Det här är en siffra som har varit stabil under många år. De skäl till att neka som försäkringsbolagen uppger kan vara att det är ett adoptivbarn. Det kan vara att barnet hade för låg födelsevikt när det föddes. Det kan vara ett för tidigt fött barn. Sedan kan det självklart vara medfödda funktionshinder eller sådana som har uppstått innan försäkringen tecknades. Dessutom är det så även för dem som får försäkring att upptäcker man medfödda eller ärftliga sjukdomar nekas utbetalningen, även om man har betalat premierna i alla år. Därtill kommer att om man har glömt någonting, till exempel ett läkarbesök när barnet hade öroninflammation, kan det användas av försäkringsbolaget för att neka ersättning den dag man behöver det, om det är relevant för fallet självklart. Det här är en anledning till att man som förälder inte bara uppmanas att teckna barnförsäkring utan även att göra det så tidigt som möjligt, till och med har jag hört uppmaningen att ringa direkt från BB när barnet är helt nyfött. Det kan nämligen uppstå komplikationer och sjukdomar. Ju längre man väntar, desto större risk är det att det finns någonting som försäkringsbolagen kan hänga upp sig på och av den anledningen neka försäkring. Det finns något som heter försäkringsavtalslagen som syftar till att komma till rätta med problemet att många barn nekas försäkring. Problemet är att som det har gått till hittills har den inte varit ett hinder. Försäkringsbolagen hittar kryphål. Om de kan visa att det av medicinska skäl finns en ökad risk, och det kan vara en väldigt liten risk, kan de neka. Det enda försäkringsavtalslagen innebär är att de måste motivera avslag på barnförsäkringsansökningar. Men de behöver inte göra en utförlig motivering. Det räcker att de bara motiverar. Det finns en annan möjlighet för föräldrar, speciellt föräldrar till barn med funktionshinder. Det är gruppförsäkringar via fackföreningen. Det är självklart väldigt bra att de finns. Det är framför allt det som föräldrar med funktionshindrade barn har att tillgå. Inte ens alla av dem får det, men det finns en möjlighet. Det finns tyvärr problem med detta också. Det är att villkoren kan ändras, vilket man har svårt att följa när det är en gruppförsäkring. Det kan till och med vara så att fackföreningen byter bolag och villkoren ändras totalt. Det kan framför allt vara så att man själv byter jobb och byter fackförening. Som ett exempel på en sådan här gruppförsäkring är det ingenting av det som händer innan barnet fyller två år som kan ge några pengar. Det är mycket som händer de två första åren. Jag vill ändå säga att det är väldigt positivt att det finns gruppförsäkringar, även om det finns begränsningar. Det är enda möjligheten för många föräldrar. Vi kan ändå inte nöja oss med det här. Vi måste se till att alla barn får ett försäkringsskydd. Det är på grund av att det inte finns något allmänt heltäckande skydd. Hade det funnits det hade det varit en annan sak. Det finns ytterligare ett problem i sammanhanget. Det är att det på barnavårdscentralerna förs journaler när föräldrarna kommer dit med sina barn. De här journalerna kan begäras ut i efterhand av försäkringsbolagen som grund för om man ska betala ut ersättning eller inte. Det här kan ställa till problem. Jag kan ta ett konkret exempel. Det var en flicka som föddes med låg födelsevikt. Hon fick nej från alla försäkringsbolag. Fortfarande när hon var fyra år gammal och hade fått en lillasyster som fick full försäkringstäckning sade bolagen nej. Läkarna och sjukgymnasterna intygade att hon var hundra procent frisk. Hon hade inga men av att hon hade fötts med så låg födelsevikt. Ändå nekade alla bolag. Ett av de här bolagen hade förutom födelsevikten som grund för detta att de hade läst en journal från barnavårdscentralen där flickan hade varit på treårskontroll. Då hade man skrivit i journalen att hon pratar något otydligt, vilket egentligen är fullt normalt för en treåring. Det hade försäkringsbolaget översatt till "pratade sluddrigt". Det var deras tolkning. På barnavårdscentralen hade de också skrivit i journalen att hon hade svårt att sitta stilla. Det hade de på försäkringsbolaget översatt till att hon var hyperaktiv. De hade sett detta som riskfaktorer. På barnavårdscentralen sade de i det här fallet att snart vågar vi inte skriva någonting i journalerna, för det kan missuppfattas av försäkringsbolagen. Samtidigt är det väldigt viktigt att följa barnets utveckling även skriftligt, så att man inte glömmer bort någonting under resans gång. I det här fallet slutade det positivt med att hon efter fyraårskontrollen äntligen fick en försäkring. Men det var efter många års kamp, och hon var ändå fullt frisk. Då förstår man de problem som många andra föräldrar har. Det som behövs nu är ett översynsarbete. Snarast måste det komma till. Vi nöjer oss inte med den vaga formuleringen att det ska vara inom mandatperioden. Målet för den här översynen måste ju vara att alla barn så långt det någonsin är möjligt ska få en försäkring. I detta anförande instämde Jan Lindholm och Marianne Berg .

Herr talman! Civilutskottets betänkande 18 om ersättningsrätt behandlar tolv olika motionsyrkanden från allmänna motionstiden. Förslagen som behandlas är alltså väckta av ledamöter i riksdagen, och det finns inga förslag från regeringen på det här området. Betänkandet innehåller två reservationer, men jag tänker hålla mig till de frågeställningar som jag anser att min motion om brister i rättssäkerhet för trafikskadade väcker. Jag instämmer helt och hållet i Hillevi Larssons tidigare anförande och yrkar bifall till reservation 1 och, med min egen argumentation, herr talman, till reservation 2. En av de grundläggande förutsättningarna för att ett demokratiskt samhälle ska kunna upprätthålla sin legitimitet bland medborgarna menar jag är en fungerande rättsordning. Ett högt förtroende för den poliskår som inte använder övervåld eller misshandlar vid ingripanden är naturligtvis en bra grund. Domstolar som är öppna för insyn från medierna och som upplevs som tydliga av dem som får sin rättssak prövad är naturligtvis också avgörande. Att de lagar som vi i riksdagen beslutar om och de förordningar som myndigheterna utifrån dessa lagar fattar beslut om skrivs på ett bra sätt och uppfattas som rättvisa och rimliga är naturligtvis också av stor betydelse för att rättsstaten ska uppfattas som väl fungerande av medborgarna. För att inte överbelasta våra domstolar med rättstvister i onödan har politiken också skapat ett antal olika nämnder som fungerar som en sorts första nivå när medborgare har olika typer av behov av att lösa tvister. Förutom Trafikskadenämnden, som min motion handlar om, kan jag nämna Allmänna reklamationsnämnden, Pensionsförsäkringsnämnden, Rättsskyddsnämnden och Ansvarsförsäkringens personskadenämnd, bara för att ta några exempel. Alla de här nämnderna är, som jag har lärt mig under den här resan, i princip uppbyggda på samma sätt, med jurister som ordförande och vice ordförande - i praktiken handlar det då oftast om domare - och i övrigt representanter från försäkringsbolagen. Konsumenterna finns också med på något sätt, i Trafikskadenämnden till exempel genom fackföreningarnas representanter. Jag kommer fortsättningsvis att prata just om Trafikskadenämnden och de rättssäkerhetsproblem som finns med den konstruktionen, men jag vill innan jag fortsätter påpeka att det mesta av den kritik som jag kommer att framföra beträffande just Trafikskadenämndens sätt att arbeta även till rätt stora delar gäller för övriga nämnder som vi har i samhället för att lösa tvister. Herr talman! När en person begår ett allvarligt brott, rånar en bank och skadar någon eller några poliser under flykten och kanske till och med dödar en polis före gripandet, omfattas den bankrånaren av det statliga rättsskyddet. Det innebär att rånaren kan anlita den bästa och dyraste advokaten vi har i landet, och kostnaden blir i de flesta fall mycket hög för samhället. Om du skadas i trafiken och inte kommer överens med ditt försäkringsbolag om en rimlig ersättning kan du föra frågan till Trafikskadenämnden. Om invaliditetsgraden uppgår till mist 10 procent och bedöms vara bestående eller om den inkomstförlust som du drabbas av uppgår till minst ett halvt basbelopp per år ska ditt fall alltid prövas i den här nämnden. Beslutet i nämnden är emellertid endast rådgivande så varken du som har drabbats eller ditt försäkringsbolag är skyldig att följa nämndens beslut. Om du inte är nöjd med det beslut som ditt försäkringsbolag har fattat beträffande din ersättning med anledning av nämndens beslut återstår för dig endast att gå till domstol. Innan jag går in på att redovisa de brister jag menar finns i hur nämnden arbetar menar jag att vi måste ha en bra och tydlig bild av vad som sker vid en sådan domstolsprövning. Om du alltså anser att du måste gå till domstol på grund av att det beslut som nämnden och försäkringsbolaget har tagit gör din framtid mer eller mindre omöjlig har du inte det skydd som den bankrånare som jag tidigare använde som exempel har. Du som inte har begått något brott utan som bara har haft oturen att bli påkörd, kanske på väg till jobbet, du som är en av samhällets stöttepelare, får inget stöd av staten. Du är nu utlämnad åt dig själv att klara de kostnader som en domstolsprövning innebär. Har du en hemförsäkring med rättsskydd kan du få ett stöd från den på 120 000-150 000 kronor, och i några fall finns det försäkringsbolag som kan ha lite högre nivå. Till det kommer att det finns regler för det ombud, den advokat, som du anlitar som gör att den ersättning som utgår till ditt ombud är fastställd till 1 200 kronor per timme. Någon sådan begränsning finns inte för det ombud som försäkringsbolaget anlitar. Den advokaten kostar normalt minst det dubbla, så man kan ju utgå från att ditt ombud inte har samma meriter som försäkringsbolagets ombud. Om du dessutom är en försiktig person som undersöker vad den här typen av tvister brukar kosta innan du tar det definitiva beslutet att ta strid för din sak i domstol kommer du att upptäcka att motpartens kostnader, alltså det som försäkringsbolaget är berett att satsa för att inte förlora mot dig redan i första instans, kommer att uppgå till minst 500 000 kronor. Rättsskyddet i din hemförsäkring täcker alltså mindre än hälften av kostnaden för motparten, som du kommer att bli tvungen att betala om du förlorar. För att överklaga och gå vidare till nästa instans krävs alltså att du är en ganska förmögen person från början. Den som inte är helt säker på att vinna en domstolsprövning avstår därför i de flesta fall från att använda möjligheten att gå till domstol. Jag menar att riksdag och regering inte kan blunda för att de ekonomiska resurserna i de allra flesta fall är så ojämlikt fördelade mellan den drabbade och försäkringsbolaget att det i praktiken inte kan bli en rättvis prövning ens i första instans och tveklöst inte i nästa för de få drabbade som anser sig ha möjlighet att gå vidare med sitt ärende. Det finns några få försäkringsbolag som fortfarande betalar motpartens ombudskostnader, men så är inte fallet för de flesta försäkringsbolag. Mot den bakgrunden tror jag att det är ganska lätt att inse att det är mycket angeläget att hanteringen i Trafikskadenämnden fyller åtminstone de mest grundläggande kraven för en rättssäker hantering. När jag kontaktas av advokater som företräder trafikskadade som fått sina ärenden prövade av nämnden och de berättar att det inte är ovanligt att den drabbade inte får veta på vilka grunder nämnden tagit sitt beslut, blir jag inte bara orolig utan rätt överraskad. Jag trodde inte att det fick gå till på det sättet i en så kallad rättsstat. Jag har tagit för givet att den som får sin sak prövad alltid får veta på vilka grunder det utslag som fälls har tagits; så naiv var jag. Jag kan säga att jag först inte ville tro att det kunde vara så illa. Men när jag sedan har fått kopior i min ägo på korrespondens från försäkringsbolagens handläggare där det klart och tydligt framgår att de meddelat den drabbade att försäkringsbolaget har gjort bedömningen att de inte anser det som meningsfullt att vidarebefordra det medicinska underlag som den drabbade lämnat in, inser jag att det faktiskt är så det går till. Nämndens förtroendeläkare träffar inte den skadade och får inte del av den medicinska bedömning som gjorts av den läkare som vårdat den drabbade eller lappat ihop henne eller honom efter olyckan. Är det någon som känner igen detta? Själv kunde jag inte låta bli att tänka "Försäkringskassan" när jag såg hur hanteringen uppenbarligen går till. Det skulle bli ett alldeles för långt stickspår i den här debatten så jag försökte släppa den tanken. Men innan jag helt släpper den tanken måste jag ändå berätta för er att de grävande samhällsmedborgare som har hjälpt mig med en del av underlaget till den här debatten också, hör och häpna, har upptäckt att det i stor utsträckning är samma lilla grupp läkare som skriver utlåtanden åt Försäkringskassan som åt Trafikskadenämnden. Jäv, kan man tänka. Det finns förhoppningsvis inte så många läkare i vårt land som har så låg moral att de i ärende efter ärende kan underkänna sina yrkeskollegers bedömningar, trots att kollegerna kan vara experter på just de skador som fallet gäller och trots att dessa kolleger dessutom många gånger har följt patienten en längre tid och alltså träffat patienten ett flertal gånger. Att utan underlag och utan att egentligen veta särskilt mycket om den drabbade på ren slentrian upprepade gånger och på uppdrag av den som har beställt intyget med uppenbar avsikt på att slippa betala, skriva intyg som förstör en människas hela framtid, måste vara så förnedrande så jag tror inte att så många klarar det. Några av er som lyssnar kanske tycker att jag var överdrivet hård när jag sade att det är med uppenbar avsikt som försäkringsbolagen beställer dessa läkarintyg. För mig är det uppenbart att det är en medveten strategi i och med att jag nu vet att man avsiktligt undanhåller andra intyg och handlingar. Det är ju inte en uppfattning som jag på något vis skulle vara ensam om. Jag kan exempelvis i en kammardebatt från den 24 april 2001, alltså för elva år sedan, i en likadan debatt som denna om just det årets betänkande om ersättningsrätt, läsa följande: Försäkringsläkarna är faktiskt i praktiken tjänstemän med nuvarande bestämmelser. Där har vi alltså jävperspektivet. Längre ned står det: Dessutom har dessa läkare en beroendeställning i förhållande till sin uppdragsgivare. De får rätt bra betalt för de här intygen. Vidare står det: Läkarens bedömning påverkar helt naturligt uppdragsgivarens kostnader. Det är bra och konkreta bilder, tycker jag. Letar man på nätet hittar man många som har erfarenhet av hur detta fungerar som är väldigt kritiska. Herr talman! Den skadade personen, den drabbade, får alltså i många fall inte veta på vilka grunder Trafikskadenämnden kommit fram till det beslut de har tagit när det gäller ersättningsnivån. Den skadade kan därför inte heller utgå från att alla de läkarintyg han eller hon har lämnat in till försäkringsbolagets handläggare ens har kommit nämnden till del. Den drabbade har inte heller fått möjlighet att själv föra fram sin talan. Kan man kalla det för en rättssäker hantering? Varje år drabbas runt 35 000 individer av personskador i samband med trafiken. Jag tror att många inte känner till den siffran eftersom trafiksäkerhetsdebatten i första hand fokuserar på antalet dödade, och den siffran är ju förhållandevis låg i vårt land. Av de skadade är det närmare 15 procent som skadas allvarligt. Det betyder att ungefär 4 000 personer varje år drabbas så svårt att deras livssituation helt förändras och oftast handlar det om livslånga skador. Det är 4 procent av en normal årskull i vårt land. Det är dessa människors rättssäkerhet den här frågan handlar om. Herr talman! Om jag gör en sammanfattning av juristernas syn på frågan, så som jag har uppfattat den under arbetet med detta betänkande, skulle den se ut så här: Alla som drabbas av en personskada bör ha rätt till ett oberoende och betalt ombud på försäkringsbolagets bekostnad. Beloppet i rättsskyddsförsäkringen bör höjas till åtminstone 500 000 kronor. Rättsskyddet bör omfatta ärenden inte bara i Trafikskadenämnden utan även i Patientskadenämnden, Läkemedelsskadenämnden och övriga nämnder för tvistelösning liksom vid tvister i förvaltningsdomstolar. Rättsskyddet i hemförsäkringen bör även omfatta såväl förare som ägare av fordon som endast är trafikförsäkrade. Om ni övriga ledamöter i utskottet är överens med mig om att det ser ut så här och att det är så här illa det fungerar, och att det inte borde se ut på det sättet, tycker jag att mitt förslag i motionen är ganska rimligt, att det egentligen är ett ganska snällt och inte så långtgående förslag. Mitt förslag är att regeringen inleder en granskning av Trafikskadenämnden och dess arbetsmetoder för att sedan återkomma till riksdagen med de åtgärder som jag är övertygad om att en sådan granskning kommer att visa att det finns behov av. Jag tycker inte att det är att trampa regeringen på tårna eller att peka finger. Jag tycker att det är en mycket modest begäran. I går genomfördes ett seminarium här i riksdagen på temat Är rättvisan rättvis? Det handlade om likhet inför lagen. Nu var det helt andra problem när det gäller olikhet inför lagen som togs upp vid det seminariet, men jag tänkte bara avsluta, herr talman, med att säga att min resa i ersättningsrättens dunkla korridorer och dess verklighet har övertygat mig om att någon särskilt rättvis hantering är det svårt att hitta i de här sammanhangen. De drabbade är en svag grupp som har mycket svårt att föra sin talan. Det finns mycket att göra på det här området. Med den motivationen yrkar jag bifall till reservation 2 i betänkandet.

Herr talman! I detta betänkande finns det en gemensam reservation från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det Hillevi Larsson sade i sitt anförande håller jag med om till punkt och pricka, så jag behöver inte repetera det. Jag yrkar bifall endast till reservation 1.

Herr talman! I civilutskottets betänkande Ersättningsrätt , CU18, behandlas tolv motionsyrkanden från den allmänna motionstiden. Jag ska som representant för Alliansen beröra två saker, nämligen barnförsäkringar och handläggningen i trafikskadeärenden. Barnförsäkringar som de ser ut i dag skapades i Sverige i mitten av 80-talet. I en internationell jämförelse är detta relativt unikt. Det är någonting som vi ska vara glada över att erbjudas i Sverige. Det som försäkringsbolagen erbjuder är just en kombinerad sjuk och olycksfallsförsäkring, och flera av bolagen erbjuder sedan att försäkringen övergår till en sjuk och olycksfallsförsäkring för vuxna från det att de är 25 år. Som Hillevi Larsson har nämnt har i dag 70-75 procent av alla barn en barnförsäkring. Det är bra. Men det är viktigt att komma ihåg att det är ett komplement till socialförsäkringen som samhället erbjuder. Men det är ett viktigt komplement, precis som Hillevi Larsson sade, och det var av just den anledningen som den så kallade kontraheringsplikten infördes som innebär att försäkringsbolag inte får vägra en konsument att teckna en försäkring som bolaget normalt tillhandahåller allmänheten om det inte finns särskilda skäl för att vägra. Här gör försäkringsbolaget en riskbedömning, som vi har varit inne på. Herr talman! I motion nr C366 anges att 75 procent av ansökningarna om barnförsäkring beviljas. Jag vet inte varifrån denna siffra kommer och inte heller från vilket år. Enligt de uppgifter jag har fått från försäkringsbolag beviljas 75 procent av de ansökningar som kommer in direkt på ansökningshandlingen. Därefter kan det begäras kompletteringar. Som vi vet har riksdagen för mer än ett år sedan beslutat om ett så kallat stärkt integritetsskydd i försäkringssammanhang. Sedan dess får försäkringsbolagen inte begära in journaler redan i ansökningshandlingen, utan det måste finnas skäl för det. Detta har haft betydelse, särskilt för barnförsäkringen. Men i vissa fall har de rätt att begära in journaler, och de kan också ställa kompletterande frågor. Då görs en ny prövning eller fattas ett nytt beslut om huruvida barnet ska få en försäkring eller inte. Många fler än 75 procent får då försäkring. Civilutskottet gav i februari i år uppdrag till riksdagens utredningstjänst att göra en övergripande inventering av hur försäkringsbolagen hanterar ansökningar om barnförsäkring och bolagens praxis på området. Bakgrunden är just att utskottet känner till de problem som har funnits. Men jag menar att när man ser ett problem ska man undersöka det och sedan komma med förslag på åtgärder. Reservanterna från Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet föregår då denna utredning, vilket jag tycker är tråkigt. Jag vill också tillägga att utifrån de uppgifter jag har fått från försäkringsbolag har mycket hänt sedan siffran 75 procent figurerade. I reservationen anges att 7 procent inte kan få barnförsäkring. Riksdagens utredningstjänst kommer att redovisa sin utredning i december i år, och vi hoppas då få svar på frågan. Men de uppgifter vi har fått är att det generellt sett har skett en minskning av antalet avslag. Det är bra. Jag vill också nämna att Konsumentombudsmannen nu driver ett mål vid Stockholms tingsrätt just rörande barnförsäkring och kontraheringsplikten. Det handlar om en för tidigt född flicka som nekades barnförsäkring. Det kanske inte var samma flicka som Hillevi Larsson pratade om, men det är ett liknande ärende. Det är ju så att om man inte är nöjd med avslagsbeslutet finns möjligheten att få beslutet prövat i domstol. För övrigt påstås att regeringen inte gör någonting. Då vill jag hävda att justitieministern har meddelat att under mandatperioden kommer hela kontraheringsplikten att ses över. Syftet med en sådan utvärdering är just att se huruvida de sociala skyddsaspekterna som åsyftades med kontraheringsplikten uppfylls av bolagen. Det är bra. Sammanfattningsvis finns det flera skäl att avvakta, dels utskottets egen utredning, dels den övergripande översynen av kontraheringsplikten men kanske också processen i Stockholms tingsrätt. Innan jag övergår till trafikskador, herr talman, vill jag kort kommentera det som anfördes både i talarstolen och i motionen om bvc och journalanteckningar. Jag har försökt undersöka om det stämmer, men jag tror inte att det stämmer. De uppgifter jag har fått är att det inte stämmer, att man inte skulle vilja föra in saker i journalerna bara för att lättare få försäkring. Det finns också en upplysningsplikt, och har man undanhållit information riskerar man att försäkringen inte gäller. Därtill har sjukvårdspersonal skyldighet att föra journaler enligt patientjournallagen. Jag tycker att det är tråkigt att diskussionen handlar om saker som kanske inte stämmer. Jag tycker att frågan om barnförsäkringar är viktigare än att vi ska fara med uppgifter som inte är korrekta. Herr talman! Vad gäller handläggningen av trafikskadeärenden har Jan Lindholm gett en bister och mörk syn på hur prövningen i Trafikskadenämnden går till. Jag delar inte den uppfattningen. Trafikförsäkringsutredningen lämnade sitt betänkande 2010. Den utredningen tittade i och för sig inte på själva tvistelösningen i trafikförsäkringen men angav ändå att ordningen med möjlighet till den alternativa tvistelösningen i Trafikskadenämnden tillgodoser på ett rimligt sätt de rättssäkerhetskrav som vi har. Den här utredningen har nu lämnats till den parlamentariska Socialförsäkringsutredningen, och det pågår alltså utredning fortfarande. Det är i sig ett skäl till att inte föregripa det arbetet. Ett annat skäl är, enligt min uppfattning - det vill säga inte den mörka bild som Jan Lindholm beskriver - att prövningen i Trafikskadenämnden är kostnadseffektiv och ett bra sätt för den skadelidande att få sin sak prövad. Dels har den skadelidande i den prövningen oftast juridiskt biträde kostnadsfritt - någonting som Jan Lindholm kanske glömde bort när han jämförde med det brottmål som han tog upp. Dels finns det möjlighet för den som inte är nöjd med beslutet i Trafikskadenämnden att få sin sak prövad i domstol. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag till riksdagsbeslut och avslag på samtliga motioner.

Herr talman! Jag vill börja med att säga att vi inte har sagt att regeringen ingenting gör, eftersom det har aviserats en översyn av kontraheringsplikten. Men vi tycker att det går för långsamt. Vi tycker att man borde sätta i gång översynen redan nu med tanke på de problem som har visat sig, att det fortfarande är så många som får avslag. Som det har blivit i praktiken har det många gånger varit en ren formalitet, det vill säga att försäkringsbolagen nu måste göra en motivering, men det är en väldigt kort motivering som räcker. Därför krävs denna översyn. Målet måste vara att alla barn ska få försäkringsskydd. Att det har blivit lite bättre i vissa fall räcker inte, för de här barnen och också deras föräldrar är helt skyddslösa om det händer något, inte minst när det gäller deras ekonomi. Översynen måste sättas i gång direkt. Målet för översynen måste vara väldigt tydligt, att alla ska få skydd. Sedan blev jag väldigt förvånad när den andra frågan kom upp, som handlar om osanna uppgifter, för det finns helt klart en oro bland föräldrar. Det finns också en oro bland människor som arbetar på barnavårdscentralerna för att det som de skriver i journalerna kan användas av försäkringsbolagen. Om till exempel de som jobbar på barnavårdscentralen, läkare eller någon annan, ser något som är problematiskt med ett barn skriver de självklart in det i journalen. Vad det framför allt handlar om är föräldrars oro: Hon går inte och lägger sig på kvällen. Vad kan det bero på? Hon är skrikig. Det är problem med potträningen. Ja, det kan vara precis vad som helst. Det mesta av den här oron är ingen grund för att det skulle vara något medicinskt fel, men det kan ju tolkas så av bolagen. Det som oron handlar om för dem som jobbar på bvc är vad man vågar skriva in om föräldrarnas oro.
Herr talman! Det går för långsamt. Varför har då inte Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet varit med och fattat beslut i utskottet om att vi ska låta riksdagens utredningstjänst göra en utredning? Hur vet vi hur många som får avslag? Det vet vi inte. 7 procent kanske inte stämmer. Om jag ska säga något om motiveringarna håller jag med om, och det tror jag också att försäkringsbolagen själva håller med om, att motiveringarna till avslagsbesluten har varit för dåliga. Såvitt jag vet har det kommit nya rekommendationer från Svensk försäkring som försäkringsbolagen förhoppningsvis följer så att de blir bättre på att motivera sina beslut. Vad gäller bvc tycker jag, precis som Hillevi Larsson, att det är just oron som är oroande. Det är nog inte från bvc som försäkringsbolagen i första hand begär in journaler utan från till exempel prematuravdelningar eller vad det kan vara. Dessutom har jag förstått när jag har pratat med bvc-personal att det inte är detta som föräldrar ska vara oroliga för. Just barnförsäkringar bör hanteras på ett bättre sätt.
Herr talman! I det konkreta fall som jag tog upp visade det sig att man nekade försäkring, inte bara med hänvisning till låg födelsevikt utan även utifrån noteringar som hade gjorts på barnavårdscentralen. Då uttryckte barnavårdscentralen sin frustration över att det som de hade skrivit i anteckningarna, som inte alls betydde att det var något fel på barnet, kunde misstolkas av försäkringsbolagen. Jag tror ändå att man kan säga att i de fall där anteckningar förts som sedan ligger till grund för försäkringsbolagens beslut blir det självklart en frustration bland både personal och föräldrar. Det innebär självklart inte att personalen skriver in felaktiga uppgifter eller underlåter att skriva in någonting som de bedömer är viktigt. Men risken är att föräldrarna känner att de inte kan tala fritt med personalen. Det kan också vara en oro hos föräldrarna över att det som de säger kan tas till intäkt av försäkringsbolaget om ett eller flera år för att neka försäkring. Sedan är det självklart så att oron inte finns överallt, men speciellt i de fall där försäkring har nekats är det klart att det leder till frustration. Grundproblemet är att det fortfarande finns barn som nekas försäkring, och det finns ett ytterligare större antal som får ett begränsat försäkringsskydd. De förnekas inte försäkring, men de får ett sämre skydd och högre premier. Det här måste regeringen ta tag i. Det ena utesluter ju inte det andra. Att riksdagens utredningstjänst gör en utredning är alldeles utmärkt, men det kan inte utesluta att regeringen också gör en översyn. Det kan inte bara vara riksdagens utredningstjänsts utredning som sedan ligger till grund för en eventuellt förändrad lagstiftning. Jag förstår inte riktigt problemet. Vi borde kunna enas här om att det inte är tillräckligt bra, även om det möjligtvis har blivit lite bättre. Snarast möjligt bör vi ta tag i det.
Herr talman! Ja, men vi har väl enats. Men jag tycker att vi ska ta det steg som vi har beslutat om i utskottet, det vill säga att vi ska ha utredningen från riksdagens utredningstjänst. Den utredning av kontraheringsplikten som regeringen aviserar avser däremot inte barnförsäkringar. Jag tror att vi egentligen är överens i saken. Det är tydligen tidsperspektivet som vi inte är överens om.

Herr talman! Vi har i dag, som andra har sagt, tolv motionsyrkanden från den allmänna motionstiden att debattera, och de handlar om ersättningsrättsliga frågor. Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag till beslut i betänkandet. Det innebär per automatik att jag vill avslå motionen vad gäller rätten att teckna försäkring för barn. Jag hör själv att det låter konstigt att jag vill avslå den, för jag tycker naturligtvis att alla barn ska ha rätt till en försäkring så långt det är möjligt. Anledningen till att jag vill avslå den är att det pågår en uppföljning som jag vill avvakta. Medierna har rapporterat en del om hur föräldrar nekats teckna försäkringar för sina barn, och det upprör naturligtvis. Men mediernas rapportering handlar i stort om perioden innan riksdagens skärpning av försäkringsavtalslagen. Frågan har, som också andra har sagt här, behandlats i civilutskottet förra året. Då kunde det konstateras att motionsönskemålen i stort redan var tillgodosedda. Nu görs det som sagt en uppföljning av hur försäkringsbolagen agerar, och resultatet ska presenteras senast i december i år. Av den anledningen ställer jag mig bakom utskottets avslagsyrkande och kommer att bevaka frågan noga. Herr talman! Jag vill också tala lite om det solidariska skadeståndsansvaret, och jag har lämnat ett särskilt yttrande i frågan. Kronofogdemyndigheten och Barnombudsmannen har i en gemensam skrivelse till regeringen begärt en ändring av skadeståndslagen som innebär att det solidariska skadeståndsansvaret för minderåriga bör ersättas med ett delat skadeståndsansvar. Med dagens lagstiftning är det så att om två eller fler minderåriga döms till skadestånd innebär det solidariska skadeståndsansvaret att även om en av dem väljer att göra rätt för sig och betala sin del kan han eller hon fortfarande riskera att hamna i kronofogdens register om de andra inte har betalat sin del. Jag tycker så klart inte att detta är rimligt och menar att det verkligen bör ersättas med ett delat skadeståndsansvar, så att den som verkligen har gjort rätt för sig också framöver ska vara utan skuld. Eftersom också den frågan är under beredning tycker jag inte att det är annat än rimligt att jag också här ställer mig bakom utskottets yttrande.

Herr talman! Jag hade inte tänkt gå upp i denna debatt, men den bild som Jan Lindholm målade upp av hur handläggningen går till i Trafikskadenämnden får inte stå oemotsagd. Jag har under mina ca 30 år som praktiserande advokat biträtt mellan 50 och 100 personer som skadats i trafiken. Jag har i alla dessa ärenden fått ersättning av försäkringsbolaget för advokatkostnaderna - till skillnad från vad Jan Lindholm nämnde för en stund sedan. Många av mina ärenden har rört så allvarliga personskador att de har varit uppe i Trafikskadenämnden. Jag har aldrig hört talas om att man undanhåller sjukjournaler, läkarintyg eller några sådana handlingar, Tvärtom har försäkringsbolagen varit mycket måna om att se till att jag som ombud och den skadelidande har fått ta del av hela det underlag som finns hos Trafikskadenämnden när man fattar sina beslut. Jag känner att det är en fullt tillfredsställande ordning. Några klienter har haft en synpunkt på handläggningen i Trafikskadenämnden. Det är att den skadelidande inte får möjlighet att uppträda personligen vid sammanträdena i Trafikskadenämnden. Jag har full förståelse för det och tror att det skulle vara till fördel för handläggningen om Trafikskadenämnden hade varit öppen på det viset att den skadelidande hade fått ett företräde att tala i egen sak. I övrigt känner jag att handläggningen i Trafikskadenämnden är mycket bra och rättssäker. Den leder sällan till klagomål utan till att försäkringsbolagen följer rekommendationerna och betalar ut det hela. Jag har biträtt personer med mycket allvarliga skador där man har betalat ut de maximibelopp som gäller enligt praxis och livränta för barn som skadats för resten av livet. Jag kan inte annat än att känna en stor tillfredsställelse över hur Trafikskadenämnden har handlagt de ärenden som jag har varit inblandad i. Jag begränsar mig till att tala om dem, för jag har ingen inblick i vilka ärenden Jan Lindholm talade om.